Det finns nämligen inget skäl för att somliga medborgare även fortsättningsvis, efter alla årtionden av orättvis behandling i vårt rika samhälle, skall bära ett särskilt ansvar för produktionen och samhällsekonomin genom att särbehandlas i pensionshänseende. Det förhållandet har vi haft länge nog, och det borde stå en ända upp i halsen att fortsätta med en sådan ordning.” Då är vi alltså framme vid att regeringspartiet har ändrat ståndpunkt, ty man får väl förutsätta att ledamöter som Yngve Persson och Torsten Fredriksson företräder regeringspartiets ståndpunkt. Då återstår frågan om resurser. I praktiken är det väl inte så att riksdagen plötsligt en dag upptäcker att det finns ”pengar över” till en sådan reform. Skulle behandlingen gå till på sådant sätt hade det säkerligen sett bedrövligt ut på det sociala reformarbetets område. Ofta har en sådan uppskovslinje tillämpats, inte minst på pensionssidan, men det avgörande är ju den politiska viljan att genomföra en reform; därefter skapar man resurser. Och i den citerade debatten sade Yngve Persson att han trodde vi aldrig får uppleva en sådan situation, att vi helt plötsligt en dag konstaterar att vi fått pengar över för att kunna sänka pensionsåldern. Vad har det nu blivit av arbetarrörelsens hopp om en snar lagstiftad sänkning av den allmänna pensionsåldern? Jo, det har blivit en utredning — den s.k. pensionsålderskommittén. Finns det något mer utsökt sätt att reta en gammal utsliten arbetare, som är i omedelbart behov av pensionering, än att sätta i gång en utredning om huruvida det egentligen föreligger något behov? Utredningen tillsattes i maj 1970 och räknar med att hålla på hela 1972. Beträffande de krav om utredning som framfördes i riksdagen 1969 sades det att några omständliga utredningar alls inte behövdes.

Det är väl i stort sett de lagtekniska frågorna, och även om de är ganska många, tror jag inte att en sådan utredning behöver ta så lång tid — den kanske kan bli klar på ett halvår eller så.” Det blev alltså ingenting av med en snabb utredning och ett snabbt beslut om sänkning av pensionsåldern. Men ännu värre är, att utredningsdirektiven är så utformade att man kan misstänka att utredningen inte kommer med något konkret förslag om sänkning av pensionsåldern till 65 år. I utredningsuppdraget ingår en rad utvidgade problemställningar, och så länge kommittén är sysselsatt med alla dessa frågor skall alltså kraven om sänkt pensionsålder tystas ned med de i parlamentariska sammanhang så vanliga hänvisningarna att ”utredning pågår”. En av de frågor som kommittén skall arbeta med är den om uttag av pension i förtid. Här hade man väntat sig att en sänkning av den allmänna pensionsåldern skulle innebära att möjligheterna till förtida pension flyttas ned i ålder som motsvarar sänkningen och att de försäkringsmatematiska aspekterna redan är tillräckligt utredda.

Det förefaller som om man tänker behålla åldersgränsen från 1913, dvs. vid 67 år. Vidare har utredningen att väga angelägenheten av en sänkning av pensionsåldern mot andra reformönskemål och belysa föroch nackdelar av en sådan sänkning från såväl den enskildes som samhällets synpunkt. Utredningen skall alltså syssla med ekonomiska avvägningsfrågor som man 1969 sade sig inte behöva utreda ytterligare; de är, menade man riksdagens sak. Det sägs också i direktiven att man förutom de resurser som går åt till en sänkning av pensionsåldern skall beakta det produktionsbortfall som uppstår. Det förefaller mig cyniskt. Det skulle alltså bli en samhällsförlust om man inte tvingade utslitna och i tungt arbete sysselsatta 65 och 66-åringar att pina sig upp till gränsen 67 år. Om utredningen skulle stanna för det alternativ som innebär en allmän sänkning av pensionsåldern, bör omfattningen av och takten för genomförandet av reformen också prövas, heter det vidare. Här är alltså ytterligare en formulering som tyder på att arbetarna kommer att bli lurade på att få detta gamla rättvisekrav genomfört. Nu kommer jag till det som jag förmodar att kommitténs företrädare kommer att krypa bakom, nämligen LO:s överenskommelse med SAF om en pensionsförsäkring kallad STP 1. Enligt denna är det möjligt att gå i pension vid 65 år i stället för 67 år. En annan del, STP 2, ligger ovanpå folkpensionen och ATP efter det att man fyllt 67 år. STP-systemet träder i kraft den 1 juli 1973 men slår inte igenom för 65-åringar förrän i januari 1975. Det finns också andra svagheter i överenskommelsen. Enligt beräkningar kommer LO-SAF-överenskommelsen i framtiden att beröra 65 procent av samtliga folkpensionärer. Av detta kan man dra följande slutsatser. 1. Överenskommelsen har inte löst frågan om en lägre pensionsålder för alla, vare sig för i förvärvsarbete sysselsatta eller för exempelvis en stor del av kvinnorna, som på grund av sysselsättningsläget inte kommit ut i produktionslivet och därför inte omfattas av pensionsuppgörelsen. 2. LO-SAF-överenskommelsen har visat att företagen kan förmås att finansiellt bidra även till pensioneringen av andra löntagare än tjänstemän. En lagfäst sänkning av pensionsåldern skulle alltså inte behöva belasta enbart de enskilda skattebetalarna. Tjänstemännen skaffade sig för många år sedan bättre pensionsförmåner än vad lagstiftningen ger. Varför har inte Landsorganisationen gjort det för sina medlemmar förrän alldeles nyligen? Orättvisan att den grupp som har de tyngsta, smutsigaste och sämsta jobben också skall ha den högsta pensionsåldern kommer nu att bestå ända till 1975, ett förhållande som, för att tala med Yngve Persson, står en ända upp i halsen. Beror det på att LO har en svag ledning som inte tidigare utnyttjat organisationens styrka? Jag tror inte det; snarare har man från det hållet förväntat sig en lagstiftning, eller åtminstone har man lugnat sina medlemmar med detta och med tal om ”facklig politisk samverkan”. Man måste fråga sig om regeringen över huvud taget tänkt sig en lagstiftning. Statsminister Palme lovade visserligen i den senaste valrörelsen att en sänkning av den allmänna pensionsåldern skulle vara genomförd före denna riksdagsperiods utgång, förhoppningsvis 1973, vilket också anfördes av utskottet förra året i samband med att liknande motioner avstyrktes. Hur ligger det till med den saken? Skall det löftet betraktas som valfläsk? Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har ytterligare en motion angående pensionsåldern som behandlas under denna punkt. I denna kräver vi en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare till 60 år och en skyndsam utredning av frågan vilka övriga arbetstagare i tunga, hälsofarliga och pressande arbeten som bör pensioneras vid samma ålder. Det är ytterligare två talare från mitt parti som kommer att närmare beröra dessa frågor, så jag tänker bara helt kort säga några ord om det senare yrkandet. Det är en märklig uppdelning av pensionsåldern vi har här i landet. Har man ett fysiskt lätt och i övrigt intressant arbete så har man också den lägsta pensionsåldern. De som har de tunga, farliga, smutsiga och i övrigt påfrestande jobben och som dessutom ofta är utslitna långt före pensionsåldern har längst till den. Alltså en motsatt ordning mot vad som rätteligen, åtminstone ur arbetarklassens synvinkel, borde vara förhållandet. I vissa länder, som i övriga sammanhang brukar hårt kritiseras, har man lyckats lösa denna elementära jämlikhetsfråga för länge sedan. Där får en gruvarbetare pension vid 55 år, och arbetare i andra tunga yrken får pension i en stigande skala upp till 60 år, beroende på hur besvärligt arbete man har. Jag har arbetat i byggsvängen här i Stockholm hela mitt vuxna liv, ända tills jag blev invald i den här församlingen. Under sju år var jag lagbas och hade bl.a. till uppgift att medverka vid anställningen av arbetare. Det var varje gång en skakande upplevelse att se äldre kamrater komma och söka arbete, nedslitna av alltför många års hårt arbete och med mössan i hand. Fanns det lämpligt arbete, så tog jag givetvis in en sådan äldre kamrat, men alltför ofta saknades det sådant. Varje moment är krävande och det skulle vara människoplågeri att sätta in dem på många av arbetsuppgifterna. Det är för mig, nyligen kommen från arbetslivet, väldigt stötande att folk i denna kammare, som själva har sin pensionsfråga löst, är så negativa till att de människor på arbetsplatserna som har det största behovet skall få samma förmån. LO-funktionärer får en indexoch standardtryggad pension vid 60 år. Det är i och för sig bra och välförtjänt, förutsatt att de kämpar för att medlemmarna skall få samma förmån. En jämförelse mellan arbetarnas pensionsvillkor och kommunala förtroendemäns, riksdagsmäns och fackföreningsfunktionärers ur rättvisesynpunkt är så katastrofal att jag kanske bör bespara kammarledamöterna denna prövning. Till argumenteringen om avslag på vår motion vill jag framhålla att det är märkligt att man pekar på att det kan uppstå orättvisor mellan olika yrken vid bedömningen av tidigare pensionering. Man säger alltså att det kan uppstå vissa smärre orättvisor och låter därmed en av de största orättvisorna bestå i sin helhet. Påpekandet att det borde lösas avtalsvägen visar att det måste en helt annan facklig politik till, så att arbetarna kan få lika bra pensionsförmåner som sina politiskt förtroendevalda och anställda funktionärer. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 år 1972.

Herr talman! Det är, som herr Carlsson i Vikmanshyttan tidigare har påpekat, riktigt att centerpartiet har kört med förslaget om en till 60 år sänkt pensionsålder vid flera tillfällen. Vi känner igen det från motioner senast förra året, då vi hade en lång debatt i denna kammare i den frågan. Trots att vi hade en lång debatt då, är det tydligt att vi får hålla på en stund i dag också, och jag signalerar att jag nog får hålla på längre än de 10 minuter som står angivna. Jag har själv tänkt mig 20 minuter, men det är inte så säkert att det räcker till med hänsyn till allt vad som har sagts i dag i den här frågan. Centerpartiet motionerade förra året och motionerar i år också, men det är en intressant nyansskillnad mellan den motion som väckts i år och förra årets motion. Då föreslog man ju helt frankt att riksdagen skulle fatta beslut om att folkpensionsåldern skulle sänkas till 65 år redan från den 1 januari 1972.

I motionen från vänsterpartiet kommunisterna är yrkandet likartat det yrkande som partiet hade förra året. I denna motion krävs en lagändring med den innebörden att pensionsåldern skall sänkas från den 1 januari 1973. I år föreligger också till skillnad från förra året ett par motioner från enskilda folkpartiledamöter. Dessa motioner går i samma riktning som övriga motioner. I folkpartireservationen — om jag nu med talmannens tillåtelse först får säga några ord om den reservationen — begärs ett förslag om möjligt till 1973 års riksdag om en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Man har alltså tillfogat orden ”om möjligt”. Jag skulle vilja kalla det typiskt folkpartistiskt. Utskottsmajoriteten tror inte att det är möjligt och jag tror inte heller att det skulle vara klokt av riksdagen att begära av utredningen att den skall vara klar att lämna ett förslag i sådan tid att riksdagen kan fatta ett beslut redan nästa år. Vi vet att utredningen har ett omfattande och besvärligt arbete. Det har tidigare från denna talarstol citerats ur utredningsdirektiven, och det har talats om vilka uppgifter utredningen har, så jag behöver inte ingå på detta. Jag vill bara säga att det säkerligen tar sin tid att genomlysa alla de problem som utredningen enligt direktiven har sig förelagda. Sedan skall förslaget remissbehandlas innan propositionen kan skrivas och även detta tar sin tid, såvida inte folkpartireservanterna nu menar att man helt enkelt skall strunta i utredningen och inte avvakta dess förslag. Men jag har fattat det så att det inte är detta man menar från folkpartihåll, utan att utredningen bör ha möjlighet att arbeta så snabbt att den kan framlägga ett förslag till 1973 års riksdag. Jag tror dock, som sagt, att detta inte är genomförbart. Menar man verkligen att utredningen skall lägga fram ett delförslag om sänkt pensionsålder, har man ju frångått sitt ställningstagande från förra året. Då framhöll folkpartiets representant i utskottet, herr Mundebo, i ett par, som jag tyckte, utmärkta anföranden att man borde avvakta slutresultatet av utredningens arbete. Jag tror mig också minnas att han uttryckte den förhoppningen att det eventuellt skulle vara möjligt att framlägga ett förslag till 1973 års riksdag. Om man skall föra en seriös debatt i detta ärende, kommer man absolut inte ifrån kostnadsfrågan, alltså tillgången på resurser i detta land. Vi vet alla att denna reform är kostnadskrävande, och utskottsmajoriteten tycker att det är riktigt att man då man lägger fram ett förslag som är mycket kostnadskrävande bör ha klart för sig hur finansieringen skall ske. Jag har ingenting att erinra mot att man från olika håll lägger fram förslag om en sänkning av pensionsåldern — i princip är det naturligtvis i och för sig riktigt — men jag skulle få större respekt för dem som lägger fram dylika förslag, om de då också påpekade att förslagets genomförande kostar pengar. Att påstå att en sänkning skulle vara så lätt att genomföra som herr Olsson i Stockholm och herr Carlsson i Vikmanshyttan har velat påskina, tycker jag inte hör hemma i en seriös debatt. Herr Carlsson i Vikmanshyttan har inte berört kostnadsfrågan. Folkpartiet har inte heller berört den frågan vare sig i motionen eller i den här talarstolen. Det är därför litet svårt att säga vilken medverkan från det hållet finansministern skulle få i den tänkta situationen. All erfarenhet — och vi har ganska lång erfarenhet i denna församling — säger oss emellertid att det är mycket lätt att föreslå populära kostnadskrävande reformer men att förslag till hur finansieringsfrågorna skall ordnas sitter mycket långt inne. Det är inte lika populärt och röstfångande att föreslå skattehöjningar som att föreslå reformer. Både herr Carlsson i Vikmanshyttan och herr Olsson i Stockholm, och kanske också herr Jonsson i Mora, framhöll som ett argument — och det verkar faktiskt som om det vore ett huvudargument — att folkpensionsåldern inte har sänkts sedan år 1914. Att så inte har gjorts är i och för sig riktigt, men låt mig, herr talman, helt stillsamt erinra om att det på det sociala fältet har skett mycket sedan 1914, vilket herr Carlsson i Vikmanshyttan också erkände. Bl.a. har levnadsåldern ökat mycket kraftigt sedan dess. Medelåldern för Sveriges befolkning var vid den tidpunkten för kvinnorna 59,29 år och för männen 56,49 år. Den är nu — i december 1970 — för kvinnorna 76,6 år och för männen 72,2 år. Levnadsåldern har alltså under den tiden för kvinnorna ökat med nästan 18 år och för männen med åtskilligt över 15 år. Detta säger väl något om hälsotillståndet bland landets befolkning. De som nu uppnår pensionsål dern lever alltså åtskilligt längre och är betydligt friskare än motsvarande grupper 1913 eller 1914. Det innebär att man, om man vill vända på det hela, kan säga att vi realiter har fått en sänkt pensionsålder därför att människorna sedan de har gjort sin insats i arbetslivet kan njuta sitt otium under åtskilligt längre tid nu än vad de som pensionerades 1913 kunde göra. Men detta kanske inte är det allra viktigaste. Det väsentliga är, såvitt jag kan se, den relativt snabba ökning av pensionsbeloppen som har skett sedan dess. Den saken förbiser man dock när man försöker belysa hur långsamt utvecklingen har gått på detta område. Det är ganska frestande att upprepa vad 1913 års beslut egentligen innebar. Herr Carlsson tyckte att reformen hade stor betydelse — även om han kanske använde ett annat uttryck — men att beloppen inte var stora. År 1965 skulle 1913 års reform vara fullt genomförd, och då skulle pensionen uppgå till 428 kronor 46 öre för män. Kvinnorna var inte lika mycket värda; de skulle få 373 kronor 38 öre. Reformen skulle, fullt utbyggd, kosta 38 miljoner kronor, varav staten skulle bidra med 28,5 miljoner. Nu vet vi alla att utvecklingen tack vare den socialdemokratiska välfärdspolitiken har tagit en helt annan riktning. Nu rör man sig med helt andra siffror, beloppsmässigt för den enskilde och kostnadsmässigt för samhället. Under det senaste decenniet har den allmänna pensioneringen genomgått en utomordentligt kraftig utveckling, och de årliga betalningarna har ökat i takt därmed. Enligt den budget som nu träder i kraft betalas ut över 10 miljarder kronor i pensioner. Vad jag vill få fram med detta är att saken gäller vilket sätt man väljer för att ta ut föreliggande möjligheter till standardökningar. Såväl utskottets vice ordförande som herr Olsson i Stockholm har ställt frågan varför en sänkning av pensionsåldern inte tidigare genomförts. Jag tror att det finns ett svar på den frågan. Det beror på att man valt en förkortning av arbetstiden, en ökad fritid genom längre semester och framför allt goda pensioner i stället för en sänkning av pensionsåldern. Jag tycker att detta är riktigt. Vi lever ändå i en krass värld, där man inte kan få alltsammans på en gång, och då har svensk fackföreningsoch arbetarrörelse valt att gå denna väg. Det rör sig här säkerligen om en god bedömning, för det kan inte ligga så stort värde i att gå i pension tidigt, om inte pensionsbeloppen är sådana att de åtminstone täcker vad som brukar kallas livets nödtorft. Jag är väl medveten om att vad jag kommer att säga nu kanske blir en upprepning av vad jag sade i förra årets debatt, men det är inte så lätt att hitta nya tema när man skall diskutera samma saker flera gånger. Vi har ett pensionssystem, som inte är fullt utbyggt. ATP-reformen trädde i kraft 1960, och man började att betala ut tilläggspensioner i blygsam omfattning 1963. Visserligen blir beloppen högre för varje år, men reformen är enligt övergångsbestämmelserna inte effektiv förrän 20 år efter ikraftträdandet, dvs. 1980, och dit återstår ännu flera år. Hur bra det än kan vara att få en sänkt pensionsålder, tycker jag inte att man åstadkommer den jämlikhet man talar om enbart genom att sänka pensionsåldern; man måste samtidigt se till att pensionerna blir goda. När det talas om full pension, skall vi komma ihåg att det i dagens läge enligt ATP-systemet inte blir fråga om en helt utbyggd tjänstepension. Det skulle kanske inte skada om detta toges med i bilden, när man framhåller hur lätt det skulle vara att sänka pensionsåldern. Till saken hör också att det genom en sänkning av pensionsåldern skulle bli allt flera människor som inte hinner intjäna full pension innan reformen är helt utbyggd. Men det finns naturligtvis personer, som befinner sig i den situationen att de inte är helt beroende av pensionsbeloppens storlek. I fjolårets debatt sade jag antagligen till herr Carlsson i Vikmanshyttan, att jag i viss mån kunde förstå honom från hans utgångspunkt, när han med emfas talade om behovet av en sänkt pensionsålder. Om man är jordbrukare eller har ett eget företag av annat slag, är det givet att man då har vissa värden placerade i detta företag. Man har ett sparkapital, som ger en fast grund för ens livsföring. Kanske kan man också fortsätta med verksamheten sedan man gått i pension. Men hur är det med löntagarna? De flesta av dem har inget sparkapital, i varje fall inte av den storleksordningen att de kan fylla ut den standardsänkning som det innebär att gå i pension, om pensionsbeloppen är låga. De har heller inte några naturaförmåner att falla tillbaka på. Det har talats om den pensionsöverenskommelse som träffats mellan Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Varken herr Carlsson i Vikmanshyttan eller herr Olsson i Stockholm är nöjda med den överenskommelsen, men den har ju ändå — när den kommer att träda i full kraft — ansetts ge en pension som är likvärdig med den tjänstemännen har. Det innebär att denna orättvisa mellan tjänstemän och övriga löntagare är eliminerad. I och med att den här överenskommelsen är träffad har de ”tunga jobbens människor och de valkiga nävarnas folk” fått en pension som är likvärdig den tjänstemännen redan tidigare har. Det tycker jag är mycket tillfredsställande, och det är givetvis också oerhört glädjande för den gruppen av människor. Däremot kanske det känns besvärande och fatalt för centerpartiet att man inte med någon som helst rätt kan tillskriva sitt parti äran av den reformen. Därför fortsätter man trots den här överenskommelsen att tala om skrämmande orättvisor. Jag skall gärna medge att även om 800 000 människor nu kommer att få pension enligt den här överenskommelsen kan det finnas andra människor som har samma behov därav. Ändå vill jag sätta ett litet frågetecken. Är det verkligen en så stor orättvisa och är det så grovt stötande att löntagarna får ut en särskilt intjänad ålderspension två år innan samhället träder in och ger alla folkpension? Vad jag nu har sagt skall inte tolkas som att jag är motståndare till en sänkt pensionsålder. Jag är övertygad om att utredningen med allvar kommer att pröva den frågan. Man arbetar för övrigt just den här veckan med att försöka lösa hithörande problem och därför har varken herr Yngve Persson eller herr Mundebo kunnat delta i dagens debatt. Det citat som herr Olsson i Stockholm gjorde av vad Yngve Persson sagt i en tidigare debatt i första kammaren finns det därför ingen anledning för mig att speciellt kommentera. Det är också riktigt att utredningen skall pröva finansieringsfrågan. Den skall göra en beräkning av vad en sänkt pensionsålder kostar och lägga fram förslag om på vilket sätt reformen skall finansieras. När nu den här utredningen är tillsatt och när man har träffat överenskommelsen mellan LO och SAF är vi som företräder utskottsmajoriteten inte beredda att tillstyrka något av de framlagda förslagen. Vi anser att alla de frågor som utredningen har att handlägga hör så intimt samman att de bör lösas i ett sammanhang. Vi håller fast vid att utredningen skall få arbeta vidare utan några tilläggsdirektiv i den ena eller andra riktningen, och vi avstyrker således motionerna. Det bör vara en fördel även för den enskilde att pensionsåldersfrågan blir så allsidigt belyst som möjligt, men förutsättningen är då att man inte i förväg binder kommittén genom av riksdagen beställda lösningar. Som jag tidigare har framhållit tror jag att kommittén kommer att ta den här frågan på allvar och så fort som möjligt lägga fram förslag till en samlande lösning som vi får ta ställning till. Det vore mycket att säga i frågan om en sänkt pensionsålder för gruvarbetare och jag får kanske tillfälle att återkomma till den. Men en sak, herr Olsson i Stockholm, behöver vi inte tvista om, nämligen behovet av en lägre pensionsålder för gruvarbetare. Behovet därav har jag ofta framhållit tidigare, och behovet framgår också av den utredning som riksdagen beslöt om. Uppdraget att göra den utredningen gick till pensionsförsäkringskommittén, som förstärktes med en representant från arbetstagarna och en från arbetsgivarna. Men så hände det någonting också här. Arbetsmarknadens parter satte sig ned och började resonera. Dessa resonemang — eller låt oss gärna kalla dem intensiva förhandlingar — ledde ju till att man träffade en överenskommelse. Jag skall här inte diskutera hur bra eller hur dålig den är, men faktum är att den ansågs så pass tillfredsställande, att den accepterades av parterna. I och med att den här överenskommelsen var klar ansåg sig kommittén inte behöva fortsätta längre med utredningsuppdraget, vilket man också har redovisat i sitt slutbetänkande. De speciellt utsedda representanterna lämnade för övrigt utredningen tidigare. Jag kanske också får säga några ord om vad uppgörelsen om 65 respektive 63 år i princip innebär. Pensionsåldern är 65 år, men man har full rätt att sluta även vid 63 års ålder, varvid pensionsbeloppet dock blir lägre. Går man i pension vid 63 år får man 50,6 procent av den pensionsgrundande lönen. Arbetar man till 65 år, får man 65 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsgrundande lön är genomsnittsförtjänsten under jord för gruvarbetarna under andra kvartalet året innan man går i pension. Som ett exempel kan nämnas att pensionslönen — om jag är riktigt underrättad — i Kiruna är 18:80 per timme. Det beloppet skall multipliceras med 2 012 timmar för att få fram den pensionsgrundande lönen. Sedan är det bara att räkna ut hur mycket 50,6 procent respektive 65 procent ger. Jag har räknat ut att pensionen vid 65 år blir nära 23 000 kronor och vid 63 år något över 17 000 kronor. Jag har anfört detta bara för att kammaren skall ha en föreställning om vad förslaget innebär, men jag skall som sagt inte avge något omdöme om det hela. Det värdefulla här är ju att man har slagit hål på principen. Man träffade också denna överenskommelse innan LO hade träffat sin överenskommelse om sänkt pensionsålder. LO—SAF-överenskommelsen bör vara ett motiv för gruvarbetarna att uppnå ytterligare förbättringar. I utskottet har vi skrivit positivt. Vi har sagt — och det är vi angelägna att understryka — att vi anser inte att pensionsfrågan är löst i och med denna överenskommelse. Men vi säger att det bör vara en möjlig väg att förbättra den genom överenskommelser parterna emellan. I princip får man gå i pension vid 63 år, men pensionsbeloppen är inte så fördelaktiga då, och det bör kanske finnas möjligheter att i framtiden åstadkomma en något bättre överenskommelse än den som nu gäller. Herr talman! Jag kanske skall nöja mig med vad jag nu anfört. Jag har förbrukat den tid jag har begärt, och jag ber att få sluta mitt inlägg med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När man lyssnar till herr Fredrikssons utläggningar här, kommer man att tänka på det gamla resonemanget att ”i dag skall jag inte göra någonting, få se hur det kan bli i morgon”. Det som herr Fredriksson hade att anföra i fråga om en sänkning av pensionsåldern liknade väldigt mycket de obotfärdigas förhinder. Jag skall inte säga att herr Fredriksson var ointresserad av frågan, men det var nog inte långt därifrån, eftersom han tog in så många reservationer i sammanhanget. I denna debatt har citerats synpunkter av Yngve Persson på frågan om sänkt pensionsålder. Efter att ha lyssnat till herr Fredriksson och sett hur han agerat i dessa frågor kan man nog säga att Yngve Persson är en ropandes röst i öknen inom det socialdemokratiska partiet. Jag vill sedan bara konstatera att vi från centern inte har fallit ifrån några av våra krav beträffande en sänkning av pensionsåldern. Vi har sagt att frågan skall behandlas med förtur och vi har angivit en bestämd målsättning, nämligen en sänkning till 65 år. Vi har vidare utgått från att riksdagen skulle få fatta beslut i denna fråga under år 1973, eftersom man gjort utfästelser i denna riktning. Nu lämnar dock herr Fredriksson den sensationella upplysningen att utredningen med hänsyn till sina direktiv inte blir klar till 1973, så att det kan fattas ett beslut då. Därmed fick jag också svar på den fråga jag ställde förut, nämligen att utredningsdirektiven innehåller så många reservationer att det inte blir någon lösning på detta spörsmål inom en näraliggande tid. Men man har ändock här tillämpat en ytterst märklig förhalningsteknik. Vad finansieringen beträffar har vi sagt, herr Fredriksson — och vi brukar på vårt håll inte springa ifrån vårt ord — att vi är beredda att medverka till finansieringen av denna angelägna sociala reform, som vi betecknar som den viktigaste i dagens läge. Jag vill till slut, med anledning av vad jag här sagt om att detta är en angelägen reform, uppmana herr Fredriksson att gå ut till människorna på järnbruken, i skogen och i gruvorna. Då skall herr Fredriksson få en annan bild av denna fråga än vad han redovisade i sin argumentation mot mig. Det är dessa människor, herr Fredriksson, som jag har lyssnat på, och det är från deras utgångspunkter som jag säger att detta är en ytterst angelägen reform för dagens 60—6S-åringar.

Herr talman! Herr Fredrikssons antydan att vi i vårt parti inte skulle ha anvisat varifrån man skulle ta resurserna är inte korrekt. Vi har väl täckt in de medel som åtgår till denna pensionsreform. Dessutom har vi spätt på med en anvisning om uttagande av arbetsgivaravgifter. Vi har också föreslagit ett slopande av taket för folkpensionsavgiftens uttagande. Finansieringen är även i övrigt väl täckt, och påståendet är alltså inte korrekt. Vidare undrar jag vad herr Fredriksson menar med sitt tal om att medelåldern har ökat, så att man egentligen redan har fått till stånd en sänkning av pensionsåldern. Skall detta tolkas så att herr Fredriksson inte — jag skall kanske tillägga: nu längre — vill medverka till en sänkning? Hur skall det egentligen bli? Hänvisningen till 1913 års reform var dessutom inte helt relevant, eftersom en hel del saker sedan dess har blivit dyrare, inte minst hyror och mat. Det kan väl hända att SAP har gjort en del för den sociala välfärden i vårt land, men på vem skall man skylla inflationen och de höga matpriserna — tänker man frånhända sig ansvaret för detta? I samband med mitt citat av herr Yngve Persson refererade jag också herr Fredriksson, och han kunde ju här kommenterat om det hade inträffat en svängning i hans inställning. Jag tolkade honom i varje fall så, och vem som helst kan konstatera detsamma genom att läsa protokollet från debatten i fråga. Jag vill med anledning av att herr Fredriksson säger att han är överens med mig om att vi skall ha en lägre pensionsålder för gruvarbetare fråga, hur det är med arbetare i andra tunga yrken, där man kanske har lika besvärliga förhållanden. Vilken inställning har herr Fredriksson till dem? Hur skall det bli i framtiden: Skall vart och ett av de enskilda fackförbunden slåss för sina egna pensionsförmåner, så att vi till sist får en differentierad skala över hela arbetsmarknaden? Skall man över huvud taget gripa in med lagstiftning eller skall de lagstiftade pensionsförmånerna bara finnas i bakgrunden, medan tonvikten läggs vid de fackliga insatserna? I så fall är det bra att veta detta, så att fackförbunden kan rätta sin politik därefter. Beträffande STP-uppgörelsen, som skulle vara så bra, vill jag säga att den ändå i sin nuvarande utformning innebär att en person som är arbetslös vid ingången av tolvmånadersperioden för pensioneringen eller som under påbörjad tolvmånadersperiod blir arbetslös av annan orsak än uppsägning från arbetsgivaren går miste om pensionsrätten. Det finns alltså svagheter i denna uppgörelse.

Fru talman! Herr Fredriksson ifrågasatte om vi från folkpartiets sida hade frångått den uppfattning vi redovisade i det särskilda yttrandet i fjol. Han frågade bl.a. om vi med det yrkande vi ställt i årets reservation avser att man skulle gå förbi utredningen. Låt mig bara säga att den reservation vi har i år är en uppföljning av vårt särskilda yttrande förra året, där vi utgick ifrån att utredningen skulle arbeta så pass snabbt att den kunde lägga fram förslag under innevarande mandatperiod. Herr Yngve Persson, som blivit citerad tidigare i annat sammanhang, sade i debatten förra året att det kan hända att utredningen kommer att överraska denna riksdag med ett utredningsresultat förhållandevis snabbt. Ingen är mera angelägen om det än jag, eftersom jag har uppfattningen att just denna riksdag bör få tillfälle att avgörande pröva frågan. Om man utgår ifrån att en prövning skulle ske under denna mandatperiod, så är 1973 det sista året när riksdagen skulle kunna ta ställning till den. Detta är utgångspunkten för vad vi har sagt i vår reservation till årets betänkande från socialförsäkringsutskottet. Herr Fredriksson var också inne på kostnadsfrågan. Det ingår ju i direktiven för utredningen att också föreslå lämpliga finansieringsformer. Det förslag, som man tänker sig skall komma nästa år, bör vara åtföljt av ett förslag till finansiering av reformen. Vi i folkpartiet har alltid, när vi har varit med om reformer, också varit med om att ställa de pengar till förfogande som reformerna har krävt. Så på den punkten kan det inte vara någon tvekan.

Fru talman! Jag förstår inte hur man kan tolka vad jag sade om att utredningen kanske behöver litet tid på sig som något bestämt besked om att förslag inte skulle kunna läggas fram ganska snart. Jag skulle vara lika glad som de övriga talarna, om utredningen kunde överraska riksdagen genom att komma med ett förslag tidigt. Jag kan inte ha någon bestämd uppfattning om detta, men jag vågade förmoda att dessa frågor är så pass komplicerade att det kanske skulle ta litet tid att utreda dem och att vi inte borde bli alltför överraskade, om förslaget inte kommer så snabbt. Utredningen arbetar nu med dem hela den här veckan, och det kan kanske vara en indikation på att utredningen är beredd att handla raskt. Visst är det riktigt att vänsterpartiet kommunisterna har anvisat vissa vägar att finansiera bl.a. den här reformen — man har ju mycket annat också som skall finansieras, men det är rätt otroligt att riksdagen kommer att acceptera de förslagen. Jag fick emellertid en allmän uppfattning av herr Olssons i Stockholm resonemang att han inte tog så särdeles allvarligt på finansieringsfrågan. Den frågan måste man ändå lösa samtidigt med att man genomför reformen. Så har det varit i många sammanhang tidigare, och det får vi fortsätta med. Herr Carlsson i Vikmanshyttan upprepade vad som står i centerpartiets motion om att centerpartiet är berett att medverka till finansieringen. Han sade också att man inom centerpartiet är van vid att ta konsekvenserna av vad man säger. Det är gott att höra detta. Vi får väl se hur det kan bli. Men varför är man, herr Carlsson i Vikmanshyttan, när man nu i så många år har fört fram förslag i den här riktningen, förslag vilkas förverkligande man vet kostar mycket pengar — 1 miljard kronor är en summa som bl.a. nämnts — så blygsam när det gäller finansieringsfrågan? Nog skulle man kunna säga någonting om hur man tänkt sig finansie ringen. Vilka skatter skall höjas eller vilka andra reformer skall skjutas åt sidan eller prutas på? Det här är elementära saker som vi absolut inte kan undgå att ta ställning till, och om centern hade en lika bestämd uppfattning i finansieringsfrågan som beträffande reformen skulle jag tycka att det hela kom litet mera från hjärtat. Men det är nog, som jag sade, inte lika populärt att lämna sådana förslag.

Fru talman! Jag tycker att herr Fredriksson använde ett av de mera kuriösa argumenten mot en sänkning av pensionsåldern, nämligen att medellivsåldern har stigit. Det har den naturligtvis gjort i vårt land liksom i andra länder, men det är litet cyniskt att åberopa detta i den här debatten. Samtidigt vet vi ju att massor av människor till följd av stressen och pressen i arbetet aldrig uppnår pensionsåldern. Herr Fredriksson sade i sitt inledningsanförande att det säkerligen tar sin tid med en sänkning av pensionsåldern. Ja, det måste man säga att det har gjort. Motioner med krav på sänkning av pensionsåldern har årligen behandlats av riksdagen sedan 1962, står det i utskottets skrivning, och det har sagts i den här debatten att vår nuvarande pensionsålder har anor från 1913. Så det har sannerligen tagit sin tid. Här har man skyndat långsamt. Jag anser att en sänkning av den allmänna pensionsåldern, och i speciella fall en särskilt låg pensionsålder, är en av de mest angelägna reformer som just nu kan diskuteras. Kommunisterna har i motion 1972:113 föreslagit en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år och med hänsyn till den stressituation som majoriteten av lönarbetarna befinner sig i vill jag nog karakterisera det som ett steg som måste följas av flera. Jag vill emellertid ägna de här minuterna åt att framför allt plädera för den sänkning av pensionsåldern till 60 år för vissa grupper med tungt, smutsigt och hälsofarligt arbete som behandlas i vpk-motionen 1972:187. Ett utmärkt exempel på ifrågavarande kategori är enligt min mening gruvarbetarkåren som ju också själv har varit speciellt aktiv i denna fråga. Jag vill i sammanhanget nämna att så tidigt som 1924 gick en arbetarekommitté in till Luossavaara-Kiirunavaara AB med en framställan om att det dåvarande privatägda bolaget skulle tillerkänna sina arbetare pension vid 60 år. Det är alltså 50 år sedan gruvarbetarkåren aktualiserade det krav som nu diskuteras och att säga att man i detta fall har skyndat långsamt är en underdrift, om jag får uttrycka mig så. Man har inte skyndat alls. Herr Fredriksson åberopar också den överenskommelse som träffades mellan arbetstagarna inom gruvindustrin och arbetsköparna, men det är ju en överenskommelse som har förkastats av gruvarbetarna själva. Den innehåller exempelvis sådana horribla bestämmelser som att man först vid 28 års ålder får tillgodoräkna sig pensionsgrundande tjänstetid. Många börjar ju arbeta i gruvan långt, långt tidigare. För att få full pension skall man ha jobbat i gruvan 23,5 år. Den tiden skall alltså börja räknas efter det att man uppnått 28 års ålder; åren dessförinnan räknas inte in. Enligt den överenskommelsen är full pension vid 63 års ålder 50,6 procent av vad man genomsnittligt har tjänat i underjordsarbete året före. Nog vore det renare, rakare och rättvisare att i lag fastställa pensionsåldern till 60 år. Och då bör det bli en pension som det går att leva någorlunda hyggligt på — det kan man nämligen inte göra på den pension som gruvarbetarna nu kan ta ut några år tidigare än enligt de generella bestämmelserna. Jag vill i sammanhanget erinra om att detta var ett av de framträdande kraven under den stora gruvarbetarstrejken vid malmfälten för några år sedan och att de stora gruvarbetarfackföreningarna i norr både i fjol och i år har förenat sig om samma krav. I vår motion nämner vi framför allt de underjordsarbetande, men i motionens tredje att-sats täcker vi in inte bara övriga gruvarbetare utan även en rad andra kategorier. Jag tänker på byggnadsarbetare, anläggningsarbetare — som för övrigt också ofta är underjordsarbetare — och skogsarbetare. Jag vet vilket slit de grupperna har i sitt dagliga jobb, och jag vet att många byggnadsarbetare är slut långt före den nuvarande pensionsåldern. Jag vet att arbetet efter 60 års ålder inte är en glädje utan en enda stor plåga för de allra flesta skogsarbetare. De är slut, de orkar inte hänga med längre. Många som tillhör de kategorier jag har nämnt drivs till en för tidig död just för att pensionsåldern är för hög. De flesta i detta riksdagshus torde ha sin pension ordnad på ett betydligt bättre sätt än de tungt arbetande kategorier som jag talar om. Så är också förhållandet med exempelvis officerskåren, som sannerligen inte sliter ut sig. Att sänka pensionsåldern för underjordsarbetande till 60 år och att snabbehandla frågorna om Övriga grupper som bör få en motsvarande sänkning är inte bara en social fråga utan i lika hög grad en moralisk fråga. Detsamma gäller kravet på en allmän sänkning av pensionsåldern. Herr Fredriksson har också varit inne på finansieringsfrågan, och herr Olsson i Stockholm har replikerat att vi har täckning för våra förslag. Vi har talat om var pengarna skall tas. Ännu enklare skulle man kunna svara genom att upprepa vad ett framträdande socialdemokratiskt statsråd har sagt: politik är en fråga om vilja. Det är så sant som det är sagt. Politik är ett val mellan olika möjligheter, en fråga om hur resurserna skall fördelas. Också pensionsfrågan är en sådan fråga. Vill riksdagens majoritet genomföra framlagda förslag om sänkning av pensionsåldern är det fullt möjligt, och det kan göras utan långa och tidskrävande utredningar. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 av herr Olsson i Stockholm.
Fru talman! Kravet på pensionering vid 67 år har stått på dagordningen vid de fackliga kongresserna under flera årtionden. Orimligt länge fick lönearbetarna kämpa för pensionering vid 67 år. Först år 1971 nådde man en förhandlingsuppgörelse om 65 år som pensionsålder. Den uppgörelsen läm nar emellertid mycket övrigt att önska, vilket herr Olsson i Stockholm också har fram hållit. Åtskilliga andra grupper inom arbetslivet får utstå stora påfrestningar. Under årens lopp har effektiviteten satts i högsätet. Varje minut, varje sekund skall tas till vara. Effektiviteten får sina givna konsekvenser där arbetsplatserna är hälsofarliga och i övrigt erbjuder en undermålig arbetsmiljö. Utan tvekan kan man påstå att arbetare som befinner sig i tungt och hälsofarligt arbete slits ner mycket tidigare än andra. De får utföra arbeten enligt prestationsnormer som är långt ifrån mänskliga, om man ser till att de skall befinna sig i arbetslivet i drygt 40 år. En tidigare pensionering för vissa grupper med tungt och hälsofarligt arbete är därför ett rättvisekrav i dag. Visserligen kan man invända att det finns möjlighet att få förtidspension vid 63 år, men i regel är vederbörande då redan märkt av det hårda arbetslivet. I vissa fall kan man också få förtidspension av arbetsmarknadsskäl. Nu sägs det visserligen att den här rätten skall vidgas, men den kommer inte på långt när att fylla uppgiften att rädda människor från att bli totalt utslitna av ett hårt arbetsliv. De som skulle vara i behov av att sluta sitt arbete för att slippa bli helt utslitna kommer inte i någon större utsträckning att kunna tillgodogöra sig förtidspensioneringen. Vidare måste man fråga sig om inte 63 år som åldersgräns för förtidspension är en för hög ålder. Tiden borde vara mogen för att sätta gränsen vid 60 år. Vi måste ju acceptera att vissa arbeten är hårdare och mer ohälsosamma än andra. Vår uppgift är väl därför att på alla sätt lindra förhållandena för dem som tvingas arbeta under sådana omständigheter. Utan tvivel hör underjordsarbetarna till dem som är berättigade att få en tidigare pensionering, vid 60 år. Deras fackliga organisation har också drivit den frågan mycket hårt, inte minst lokalt. Nu invänder en del att om man får en pensionsålder för gruvarbetare vid 60 år skulle flera smågruvor inte kunna bära kostnaderna. Men det får väl ändå inte hindra en angelägen reform. I stället talar allt för att en lagstiftning av riksdagen behövs. En uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter är väl inte trolig i dag. Smågruvorna har ju också de allra sämsta miljöförhållandena, och därför är ett lagfästande av en lägre pensionsålder för deras arbetare mer än befogat. Allt styrker alltså uppfattningen att riksdagen bör lagfästa pensionsåldern för underjordsarbetarna vid 60 år. Vi vet även att det finns andra yrkesgrupper som har ungefär samma förhållanden som underjordsarbetarna: en dålig miljö med tungt och slitsamt arbete. Det bör snarast utredas vilka arbetstagare som hör dit, och det bör även fastställas om hela grupper kan räknas dit. I den tunga industrin ställer arbetarna krav på tidigare pensionering — exempelvis inom järnbruksindustrin, som jag för min del känner bäst till. Byggnadsarbetare, stuveriarbetare och, inte att förglömma, skogsarbetare ställer samma krav. Vänsterpartiet kommunisterna kräver i motionen 187 att man skyndsamt utreder frågan om vilka som kan tänkas höra till kategorin arbetare med tunga och hälsofarliga arbeten. Det sägs att resultatet kan bli en viss orättvisa, eftersom det är så svårt att få en fullt riktig bedömning. Men är inte det bara ett svepskäl? Nu har vi den fullständiga orättvisan, och den kan väl inte vara att föredra. Gör man det — i så fall hycklar man väl i högsta grad när det gäller arbetarnas hälsa och levnadsförhållanden. Utskottet anför beträffande kravet på en snabb utredning att den här frågan lämpligen borde lösas genom avtal och att pensionsålderskommittén har att undersöka den. Men någon tillfredsställande lösning på pensionsproblemet har inte gruvarbetarna fått avtalsvägen. Därför bör avtalsvägen inte vara den som man kan vänta sig något av under nuvarande maktförhållanden. Även om herr Fredriksson anser att den är bra så tycker faktiskt gruvarbetarna själva, som står mitt i problemen, inte det. Att lita till pensionsålderskommitténs uppdrag är väl ändå att hoppas för mycket. Om inte kommittén har ett bestämt uppdrag från riksdagen, kan vi med stor sannolikhet förmoda att frågan om arbetare i tunga och hälsofarliga yrken kommer att glömmas bort. Hänvisningen till avtalsvägen och pensionsålderskommitténs uppdrag är, tycker jag, bara tecken på utskottets bristande intresse för dessa frågor. När man kommer från en del av vårt land som har mycket tung industri med hårda arbeten, känner man problematiken med hets och stress i kombination med tungt arbete mycket levande. Har man i en tung industri upplevt hur utslitna en del arbetare varit när de fått pension, sett hur många arbetare de sista åren i arbetslivet upplevt arbetet som en stor plåga, då tvekar man inte att göra allt för att deras efterföljare skall få det bättre. Det skulle vara mycket svårt att komma till arbetskamraterna på min tidigare arbetsplats vid järnverket och säga att jag gick emot detta krav och att det blev en försening av genomförandet av pensionering vid 60 år. Likaså när man träffar gruvarbetare, skogsarbetare, pappersoch massafabriksarbetare, skulle det vara mycket svårt att se dem i ögonen efter ett sådant ställningstagande. Grundfrågan i den här pensionsdebatten är: Vilkas intressen företräder man? Vi kommunister är klara över detta — det är de vanliga arbetarnas. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Det lider mot afton, och jag skall endast i korthet anföra ytterligare några synpunkter på den här frågan. Herr Fredriksson ironiserade litet över det beslut som fattades 1913 om allmän folkpensionering vid 67 års ålder. Herr Fredriksson tycktes mena att det inte var någon stor reform. Men, herr Fredriksson, ännu 58 år senare har vi samma pensionsålder som beslöts vid 1913 års riksdag. Detta visar ändå att det var en stor reform som beslöts den gången, en reform som har stått sig genom åren. När tänker herr Fredriksson medverka till att vi får en sänkning av pensionsåldern från 67 år till 65 år? I dag har drygt 50 procent av svenska folket 67 år som pensionsålder under det att den andra hälften — i regel med de bättre arbetena — har den lägre pensionsåldern. Kan det vara rimligt att de människor som tidigt gått ut i arbetslivet skall vänta längst på sin pensionering? Här talar man så vackert om jämlikhet. Var finns den jämlikheten för kroppsarbetarna och för de breda folklagren i vårt land? Nu säger man att de förbättringar vi fått sedan 1913 har lagts på andra områden än pensionssidan. Ja, för vissa grupper, men för just de här grupperna som slitit ut sig med sitt arbete och som haft de tunga jobben, har man inte tagit upp frågan om en sänkning av pensionsåldern. Det sägs här att kostnaderna är alltför höga för att man skall kunna sänka pensionsåldern för dessa grupper. Får jag då säga till herr Fredriksson att nog är det en märklig matematik att de vilkas pensionsålder är 65 år och lägre kan få full pension efter 30 arbetsår medan den andra hälften, som får pension vid 67 år, i regel har arbetsinsatser på 45 och 50 år bakom sig. Jag frågar mig: Har inte deras insats i produktionen varit tillräckligt stor för att den skall kunna motivera sänkt pensionsålder också för dem? Jag upprepar att jag känner arbetslivet och att jag känner de människor vilkas talan jag påstår mig föra här i dag. Jag lever mitt ibland dem och vet hur angelägen den här frågan är för dagens 60 och 65-åringar. Herr Fredriksson sade att jag och andra hade gjort gällande att det avtal som träffades mellan LO och Arbetsgivareföreningen den 22 juni 1971 tedde sig stötande för oss. Nej, definitivt inte — jag sade tvärtom, herr Fredriksson, att det avtalet visade behovet av en sänkning av pensionsåldern för de många i det här landet. Men jag sade också att det avtalet löser inte frågan om sänkning av pensionsåldern för dagens 60—6S5-åringar, och det är detta vi diskuterar. Vidare sade jag att detta i och för sig välkomna avtal ökar orättvisorna och de känns större för de grupper som är ställda utanför. Det är dessa grupper vi har att lösa frågan för i dag. Det om det. Herr Fredriksson sade också att vi har för låga pensioner och att vi måste avvakta att vi får bygga ut ATP. Ja, nog är det märkligt ändå att ATP, som sägs ge så mycket fördelar, skall vara ett hinder för att genomföra en sänkning av pensionsåldern för de grupper där detta är mest angeläget i dag — att vi skall skjuta denna sänkning framåt med hänsyn till ATP. Jag har accepterat ATP — det sade jag inledningsvis här, och jag sade det redan 1962 — därför att systemet löste ett stort jämlikhetsproblem ur många synpunkter, om det också ur andra synpunkter skapade ökad skillnad. Men att ATP skall vara ett hinder, som herr Fredriksson säger, för att sänka pensionsåldern för de aktuella grupperna i dag, det är för mig oförståeligt. Herr Fredriksson går från klarhet till klarhet. 1969 sade herr Fredriksson i andra kammaren att frågan om en sänkning av pensionsåldern behövde en kort utredning. I sitt inledningsanförande här i dag sade herr Fredriksson att det var ett så omfattande problem, att förmodligen skulle inte utredningen hinna bli klar till 1973, så att vi kunde fatta ett beslut då. Men i sin replik kom herr Fredriksson igen och sade att man kan förmoda att det går fort. Ja, det hoppas jag verkligen. Men jag tror, herr Fredriksson, att vad det blir beror på en väsentlig sak, nämligen den politiska vilja som kan engageras för att genomföra denna reform. Vad som erfordras är att den politiska viljan finns, att man kan säga ifrån med kraft: Pensionsåldern skall sänkas till 65 år och den skall sänkas snarast möjligt. Vad till slut diskussionen om finansieringen beträffar, så undrar herr Fredriksson vilka möjligheter jag har att lösa den frågan. Ja, jag kan med precis samma rätt ställa den frågan till herr Fredriksson, som står finansministern närmare än jag gör. Vad har herr Fredriksson för lösningar på den frågan? Menar herr Fredriksson verkligen att finansieringen skall vara det avgörande skälet för att man fortfarande inte skall få en lösning på denna ytterst angelägna sociala rättvisefråga? Vi är beredda att ta vårt ansvar för finansieringen, när förslaget ligger på bordet, och vi skall ta det ansvaret också. Vi har viljan, och jag hoppas även att socialdemokraterna här i riksdagen skall kunna mobilisera den viljan. Tillsammans skall vi då ha möjlighet att genomföra denna reform. Jag vidhåller, fru talman, mitt yrkande.

Fru talman! Då jag under många år har hårt engagerat mig i den här frågan vill jag även nu säga några ord, men jag försäkrar att mitt anförande skall bli mycket kort. Frågan är tyvärr en gammal bekant. Vi har år efter år diskuterat en sänkning av pensionsåldern till 65 år men aldrig kommit fram till ett positivt beslut. Visserligen beslöt vi vid 1970 års riksdag att utreda frågan, och det var onekligen ett betydelsefullt steg, men direktiven för utredningen är tämligen oklara och dessutom så omfattande, att det knappast är möjligt att med utgångspunkt i dem hoppas på en snar lösning av frågan om en sänkt pensionsålder, om man skall ta hela problemkomplexet i ett sammanhang. Därför har jag i år återkommit med en motion och i likhet med andra motionärer yrkat att pensionsålderskommittén skall ges i uppdrag att med förtur utreda frågan om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Jag kan försäkra att denna fråga känns utomordentligt angelägen för många människor och naturligtvis speciellt för dem som just befinner sig i skarven till den lägre pensionsåldersgräns som vi här talar om. För dem är detta en oerhört brännande fråga. Jag kan visserligen förstå att det också i fortsättningen måste finnas vissa variationer i pensionsåldern och att t.ex. arbetare under jord bör få pension tidigare. Där kommer även flera andra grupper i fråga. Det har också här exemplifierats tidigare. Men vad jag aldrig har kunnat förstå är att den anställde som sitter på ena sidan om verkstadsdörren får avgå med full pension vid 65 års ålder, medan den som befinner sig på andra sidan om samma dörr måste gå kvar ytterligare två år för att få full pension. Enligt min mening är frågan om en sänkning av pensionsåldern en rättviseoch jämlikhetsfråga av mycket stor betydelse. Det har jag framhållit många gånger. Jag finner det därför angeläget att nu understryka att vi så snart som möjligt måste på riksdagens bord få ett utarbetat förslag om en sänkning av pensionsåldern till 65 år.

Eftersom denna fråga har diskuterats ganska länge i dag och har behandlats i riksdagen under en följd av år, och då den av många skäl som jag inte här skall upprepa pockar på en snar lösning, vill jag än en gång framhålla behovet av att den behandlas med förtur. Vi får inte glömma att många människor som står i betungande arbete hoppas att riksdagen mycket snart skall kunna samla sig till ett positivt beslut i denna fråga. Fru talman! Den hemställan som reservationen 3 utmynnar i innebär även den ett påskyndande av utredningens arbete med pensionsåldersfrågan, och jag nöjer mig därför med att yrka bifall till den reservationen.

Fru talman! Jag skall bemöda mig om att inte förlänga denna debatt alltför mycket, men det är ett par saker som jag ändå önskar säga något om. Först och främst har det anförts så många och så goda skäl för sänkt pensionsålder att jag är glad att jag åtminstone slipper ta kammarens tid i anspråk för den sakens skull. Det är nämligen inte alls så att jag är motståndare till en sänkning av pensionsåldern. Jag förstår inte hur man kan ha fått det intrycket. Jag har bara försökt belysa vilka komplicerade frågor det här gäller. När herr Olsson i Stockholm tidigare talade om gruvarbetarnas pension ställde han en fråga till mig, som jag inte hann besvara i min senaste replik, nämligen den hur jag tänkte mig att vi skulle kunna lösa problemet för de övriga grupper som har tunga och pressande jobb. Om herr Olsson läser i betänkandet skall han finna att det där står på s. 9, att pensionsålderskommittén enligt sina direktiv har i uppdrag att undersöka vilka andra grupper som är i behov av särskilda förmåner. Vidare heter det: ”Pensionsålderskommittén är således oförhindrad att ingå i en prövning av de pensionsförhållanden som gäller för underjordsarbetare och andra med pressande arbetsförhållanden och framlägga de förslag — — — den kan finna påkallade.” Det får väl bli svaret på herr Olssons fråga. Herr Hagberg talade också varmt för sänkt pensionsålder. Jag har inte så mycket att erinra mot det. Jag vill bara helt kortfattat nämna den nya möjligheten till förtidspensionering enligt den s.k. åldersparagrafen. Den gör att många människor med de tyngsta jobben har möjlighet att få pension tidigare. Här har nämnts 63 års ålder, men det är ingen helig gräns. Statistiken från riksförsäkringsverket visar att det är många under 60 år som har fått förtidspension enligt denna paragraf. Detta har särskilt stor betydelse för folk ute i glesbygderna. Det visar bl.a. rapporterna från försäkringskassan i Falun; det är många där som kommit i åtnjutande av reformen. Jag såg i ett referat från Metalls årsmöte i Borlänge — där ju herr Hagberg har sitt verksamhetsfält — att hundra metallare också hade fått förtidspension enligt den här paragrafen. Jag hoppas att den uppgiften var riktig. Det visar reformens stora betydelse. Detta gäller just de människor som är i stort behov av sänkt pensionsålder. I reservation 3 talar man om vikten av en rörlig pensionsålder. Jag har ingenting emot det om man kan finna en lämplig lösning. Men utredningen har redan i uppdrag att överväga den frågan, så det är inget nytt som förs fram i den reservationen. Jag tror att det kan ligga mycket i det förslaget. Rent biologiskt åldras människor olika. Man har olika tunga jobb, och man har olika intresse att fortsätta — en del önskar sluta tidigare och andra önskar arbeta längre. Kan man tillmötesgå människornas behov i dessa avseenden är det bara bra. Herr Carlsson i Vikmanshyttan säger att om man kände till de tunga jobben så skulle man ha en annan inställning. Han talar som om det bara var han som kände till och umgicks med de tunga jobbens och de valkiga nävarnas folk. Jag kan upplysa herr Carlsson om att jag under en stor del av mitt verksamma liv har arbetat i sådana jobb. Som skogsarbetare, som järnvägsbyggare och som gruvarbetare vet jag nog hur arbetsmiljön är och hur hårt man får slita; åtminstone hur hårt man fick slita på den tiden, och det har kanske inte blivit mycket bättre. Herr Carlsson talade kanske inte i dag om de valkiga nävarnas folk men han gjorde det förra året. Eftersom han försöker undervisa mig, kanske jag kan få undervisa honom litet grand. Jag vet hur det känns när valkarna i nävarna blir så tjocka att de spricker tvärs över och blodet rinner mellan fingrarna. Då är det minsann besvärligt att ta tag i spaden, släggskaftet, skrotspettet, borren eller vad det kan vara, när man skall börja på morgonen. Man har gått in för att komma till rätta med dessa problem. Sedan man klarat av dem och en hel del andra elementära rättvisefrågor, tar man upp den sänkta pensionsåldern. Man kan ju inte få allt på en gång. Här har skett en prioritering, som jag har funnit någorlunda riktig. Herr Carlsson i Vikmanshyttan kommer också in på frågan hur jag har tänkt mig att man skall lösa finansieringsfrågan. Han säger att det bör väl jag ha klart för mig som står finansministern närmare än vad herr Carlsson gör. Det var just det jag tänkte, att herr Carlsson och centerpartiet skulle lita på finansministern. Men det är kanske litet för mycket begärt att Sträng skall komma och ge er ett råd hur man skall lösa finansieringsfrågan. Detta må, fru talman, vara tillräckligt för mig vid den här tidpunkten, och jag hoppas att jag slipper återkomma.
Fru talman! Herr Fredriksson hänvisade till utskottsbetänkandet ungefär som om jag inte skulle ha läst det, och sen läste han en bit ur detta. Men han kunde ha fortsatt ytterligare en bit.

Skall det ske genom separata avtal mellan de berörda parterna som man säger? Det är i så fall en bra upplysning, därför att då får man från fackligt håll lägga om politiken. Vidare tycker jag att vi mer och mer i den här debatten kan se och utläsa vems intressen man egentligen företräder. Företräder man dem som står ute på jobben eller är det några andra intressen? Är det något dunkelt tal om blandekonomin eller något sådant, eller vart vill man egentligen komma? En fråga till som inte heller är klart besvarad efter herr Fredrikssons inlägg: Vilken allmän pensionsålder anser han lämplig? Har han någon uppfattning om det i dag, eller är det också något som man helt enkelt får överlåta till pensionsålderskommittén att utreda?

Fru talman! Den omständigheten att det är gott om förtidspensionärer i Kopparbergs län talar ju för det yrkande jag har ställt här tidigare, nämligen att vi får en allmän sänkning av pensionsåldern till 65 år. Herr Fredriksson säger att han känner till de tunga jobben lika väl som jag. Jag fick det intrycket av herr Fredrikssons beskrivning att vi hade precis samma erfarenheter på den punkten. Men, herr Fredriksson, det finns ändock en skillnad mellan oss: vi drar olika slutsatser av våra erfarenheter. Mina slutsatser är att det är ytterst angeläget att vi verkligen med hänsyn till dessa människor får ett snabbt beslut om en sänkning av pensionsåldern. Herr Fredriksson vill skjuta på saken i avvaktan på resultatet av en utredning som har nog så dimmiga direktiv om hur man skall se på frågan om den sänkta pensionsåldern. Till slut vill jag säga herr Fredriksson att om vi betraktar reformen som angelägen lär vi klara finansieringen också. Jag har sagt att vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Är herr Fredriksson beredd att ta sitt ansvar?
Fru talman! Jag är övertygad om att när utredningens resultat föreligger kommer säkerligen också ett förslag om hur den här saken skall finansieras. Herr Carlsson i Vikmanshyttan citerade mig — det har för resten herr Olsson i Stockholm också gjort — och menade att jag skulle ha sagt i ett tidigare anförande att det inte behövdes någon längre tids utredning. Vad gällde frågan då? Då gällde det enbart sänkning av pensionsåldern, men nu har ju utredningen så mycket annat att syssla med, nämligen utöver pensionsåldern frågan om förtidspension, förtida uttag, värdesäkring av pensionerna osv. Det är det som gör att jag tror att det kommer att ta en viss tid. Men då kommer denna förtidspensioneringsreform att ha sin stora betydelse under tiden. Jag vill säga till herr Carlsson i Vikmanshyttan att man inte löser problemet genom att sänka pensionsåldern till 65 år, eftersom det finns så många som behöver och som redan enligt den nya reformen har fått pension från 63 års ålder och ännu tidigare. Herr Hagberg frågar vilkas intressen man företräder. Jag är övertygad om att de olika fackförbunden företräder arbetstagarnas intressen vid valet av prioritering. De har först velat ha kortare arbetstid, innan de med kraft har fört fram denna fråga om en sänkning av pensionsåldern. Man har nu träffat en överenskommelse och man har klarat den biffen. Man kommer att kämpa mycket intensivt i fortsättningen för att utjämna också återstående orättvisor i samhället. Det är jag övertygad om.

Fru talman! Det skulle vara frestande att också ta del i själva denna debatt, men jag tror att jag drar mig för det, eftersom man har börjat tala om de valkiga nävarnas debatt. Såsom gammal verkstadsarbetare kan jag kanske inte riktigt konkurrera där. Jag har tidigare i denna kammare, senast i en interpellationsdebatt, framlagt mina synpunkter på gruvarbetarnas pensionsålder. Jag framhöll då och jag vill understryka det än en gång att det inte bara är fråga om pensionsåldern utan i ännu högre grad om pensionens ekonomiska nivå. Jag anser att rätten att gå i pension inte blir meningsfylld, förrän man erhåller en sådan pension att man verkligen kan få en hygglig existens på den. I den interpellationsdebatten framhöll jag att gruvindustrins struktur ser ut på det sättet att det finns allvarliga farhågor för att en lagstiftning om pensionsåldern, utan att man dessförinnan eller samtidigt löser denna frågas ekonomiska del, kan komma att bli en pappersreform utan reellt värde för en stor del av den nuvarande underjordsarbetande gruvarbetarkåren. Jag finner tyvärr att man varken i utskottets betänkande eller i reservationen har beaktat detta som jag betraktar såsom en mycket vital fråga. Jag vill verkligen beklaga att man här inte har kunnat finna en lösning på det problemet. I reservationen sveper man sedan välvilligt in, som jag bedömer det, större delen av detta lands arbetstagare. Jag har väldigt svårt att föreställa mig vilka som frivilligt skulle vilja tala om att de har ett så lätt och så föga påfrestande arbete att de inte anser sig ha rätt att ställa krav på någon sänkning av pensionsåldern. Detta är sannerligen inte ägnat att ge underjordsarbetarnas pensionsfråga en förtursrätt som jag menar att de är berättigade till. Jag vill, fru talman, än en gång framhålla nödvändigheten av att finna en lösning på frågans ekonomiska del. Personligen förväntar jag mig — som jag i ett tidigare sammanhang har sagt till socialminister Aspling — ett kraftfullt ingripande från statsmakternas sida i syfte att klara den ekonomiska grunden för en framtida reform av dessa underjordsarbetares pensionsålder. Jag har velat anföra detta, eftersom det är min avsikt att i den efterföljande omröstningen avstå från att rösta på denna punkt.

Fru talman! I motionen 974 av herr Thorsten Larsson i Staffanstorp m.fl. hemställes att riksdagen anhåller hos Kungl. Maj:t om prövning och förslag rörande inrättandet av ett allmänt ombud eller annan instans med uppgift att tillvarata främst den enskildes rätt i socialförsäkringsmål. Krav med förslag som syftat till att stärka rättssäkerheten på socialförsäkringsområdet har förts fram i motioner i riksdagen tidigare. Bl. a. hade 1965 års riksdag att behandla en fyrpartimotion med yrkande om översyn av besvärsoch underställningsförfarandet vid försäkringsdomstolen. Andra lagutskottet som hade att behandla denna motion fann det befogat med en närmare granskning av de frågor som aktualiserats i motionen. Också riksdagen ansåg det befogat att närmare granska frågorna och tillstyrkte en förutsättningslös utredning. Denna utredning väntar vi fortfarande på. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5 framhåller utskottsmajoriteten att man inom vederbörande departement kommer att följa utvecklingen på detta område med uppmärksamhet och vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga. Det är bra, men är det tillräckligt tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt? Socialförsäkringarna utgör ett av de viktigaste leden i det sociala trygghetssystem som byggts upp i vårt land. För de enskilda människorna är det av stor betydelse att komma i åtnjutande av de förmåner som samhället tillförsäkrat dem. Det kan ifrågasättas om rättssäkerheten i försäkringsmål för närvarande är betryggande, särskilt med tanke på att det är sjuka och gamla människor, ofta med ringa förmåga att tillvarata sin rätt, som invecklas i mål av det här slaget. Ett allmänt ombud med uppgift att tillvarata de enskildas intressen skulle ha stor betydelse för rättssäkerhetens tryggande. Utskottsmajoriteten medger också i sin skrivning angelägenheten av att det skapas garantier för den enskildes rättssäkerhet inom socialförsäkringens område, och man menar att om rättshjälpsrefor men genomförs i enlighet med propositionens förslag så behövs det inte något allmänt ombud för att tillvarata den enskildes rätt i socialförsäkringsmål. Vi har en annan mening om hur man kan skapa garantier för den enskildes rättssäkerhet inom socialförsäkringens område och det har vi också framhållit i reservationen. Det behövs exempelvis en enhetlig tillämpning av lagen. Låt mig bara peka på frågan om den vidgade förtidspensioneringen. En hel del människor sökte men fick sina ansökningar avslagna. De enskilda överklagade inte, och först efter mer än ett år kom ärendena till prövning i försäkringsdomstolen — detta efter att interpellationer och enkla frågor i riksdagen aktualiserat problemet. Hade det funnits ett allmänt ombud som fört dessa människors talan hade ärendena också kunnat avgöras mycket tidigare. Nu har socialministern framhållit att han i en proposition i år kommer att framlägga förslag om mer enhetliga riktlinjer när det gäller hur förtidspensioneringen skall utformas. Det finns en hel del ytterligare fall som talar för inrättandet av ett allmänt ombud, och det skulle vara intressant att få redovisa dem här, men jag vill nu nöja mig med att yrka bifall till den reservation som vi har fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Frågan om införande av ett allmänt ombud i socialförsäkringsmål har, som fröken Pehrsson här säger, behandlats av riksdagen vid upprepade tillfällen under 1960-talet, och senast under 1971 avslog riksdagen en motion med samma innehåll som den nu förevarande. I de motioner som under årens lopp har avgivits i denna fråga åsyftade man till en början att ett allmänt ombud skulle inrättas för att i första hand tillvarata det allmännas intressen i dessa spörsmål. Under senare år har emellertid frågeställningen alltmer blivit inriktad på att skapa rättshjälp åt den enskilde i handläggningen av försäkringsärenden som vederbörande är berörd utav. Vi är i utskottsmajoriteten helt överens med reservanterna om att det är angeläget att det skapas garantier för den enskildes rättssäkerhet inom socialförsäkringens område liksom eljest då den enskilde är beroende av myndigheters handlande och beslut. Vi är emellertid inte överens om på vilket sätt man lämpligen kan nå en bättre rättshjälp i de frågor det här rör sig om. Reservanterna tror att ett allmänt ombud skulle vara den institution som kan avhjälpa de olägenheter som nu råder på detta område samt bidra till enhetlighet i rättstillämpningen.

Strävandena bör i stället inriktas på utbildningen av personal hos försäkringskassorna samt på att inom den allmänna rättshjälpens ram tillhandahålla lämpligt biträde för dessa ärenden.” Detta har utredningen alltså sagt efter mycket ingående arbete och undersökningar rörande dessa spörsmål. När det sedan gäller möjligheterna att åstadkomma enhetlig praxis mellan försäkringskassorna och att rätta till felaktigheter i kassornas handläggning är det ju för närvarande så att ärendena kan prövas i tre instanser, med försäkringsdomstolen som högsta instans. Här vill jag korrigera fröken Pehrsson när hon säger att de som inte har fått sin fråga riktigt behandlad i en underinstans har fått vänta i avvaktan på interpellationssvar o.d. här i riksdagen. Det är inte riktigt. Om en försäkringstagare kommer till en försäkringskassa med ett ärende och inte blir nöjd med det beslut som där fattas, får han hjälp av försäkringskassans tjänstemän att överklaga sitt ärende i försäkringsrådet och upp till försäkringsdomstolen. När ärendet sedan kommer till försäkringsdomstolen gör man där ytterligare undersökningar. Man kan t.o.m. — det har tillämpats vid flera tillfällen — införskaffa uppgifter från den försäkrade genom muntliga förhör. Dessutom anordnar riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndigheten, utbildning av både personal och förtroendevalda vid försäkringskassorna för att man skall komma tillsammans och konfronteras med ungefär likartade frågor och kunna få en korrigering av praxis. Inom utskottsmajoriteten har vi den uppfattningen att man här har en betryggande garanti för att det blir enhetlighet i rättstillämpningen på detta område. Men utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden har också påpekat att det är särskilt betydelsefullt att det finns möjligheter till rättshjälp på ett tidigt stadium. Genom proposition nr 4 vid årets riksdag med förslag till en rättshjälpsreform kommer det att bli avsevärt förbättrade möjligheter för den enskilde att tillvarata sina intressen i sådana ärenden som det nu är fråga om. Det heter där: Om inte den sökande själv eller genom någon som i tjänsteställning eller annars lämnar honom bistånd kan tillvarata sin rätt, skall han ha rätt att på begäran erhålla juridiskt biträde till rimlig kostnad. Det är utskottets uppfattning att man inom ramen för en utbyggd rättshjälpsorganisation med allmänna advokatbyråer i varje län ger goda möjligheter att tillgodose de försäkrades intressen. Vi säger också att det är nödvändigt att man på dessa advokatbyråer har tillfredsställande expertis, som är inställd på frågor av socialförsäkringskaraktär. I denna uppfattning instämmer också reservanterna, som tror att reformen innebär en betydande förbättring i dessa avseenden. Man vill emellertid redan i förväg utdöma hela systemet och tror inte att det är tillräckligt. Låt oss avvakta och se vilka resultat denna reform kan lända till. Skulle det visa sig att reformen inte ger sådana resultat som man nu har skäl att räkna med, finns det anledning att ta upp frågan igen. Jag är övertygad om att man inom departementet kommer att ha sina ögon riktade på detta. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i detta ärende.
Fru talman! Herr Karlsson i Ronneby påstår att jag sagt att de som får en ansökan om förtidspension avslagen mycket väl kunde bli tillgodosedda inom det system som vi nu har. Ja, det är bara det att de ofta har trott att det inte kan göras något ytterligare sedan de första gången fått avslag. Ett allmänt ombud kunde påpeka att det finns möjligheter att gå längre och på så sätt hjälpa dem. Det är ett av skälen till att vi förordat ett allmänt ombud. Vidare skall jag inte bestrida att den föreslagna rättshjälpsreformen kommer att bidra till att förbättra den enskildes möjligheter att tillvarata sin rätt i socialförsäkringsmål, främst genom den föreslagna rätten att erhålla biträde även i förvaltningsärenden. Men vi menar att denna reform inte är tillräcklig för den enskildes rättsskydd i ärenden rörande socialförsäkringen, och därför anser vi den inte fullt tillfredsställande. Herr Karlsson säger dessutom att det är meningen att de allmänna advokatbyråerna skulle tillföras expertis som skall syssla speciellt med dessa frågor. Ja, vi menar att ett allmänt ombud utgör den expertis som skulle ha översynen över dessa frågor.
Fru talman! Om fröken Pehrsson håller med om att svårigheterna ligger i den lägsta instansen, måste hon nog instämma med oss i utskottets majoritet i att ett allmänt ombud för hela landet inte kan göra mycket i denna fråga. Vi tror i detta sammanhang på de rättshjälpsorganisationer som byggs upp med expertis på länsplanet, dit man kan vända sig direkt i första instans, om man inte skulle få sin rätt tillgodosedd. Jag har arbetat med dessa frågor som förtroendeman i försäkringskassan, och jag vet att man, om man där fattar ett beslut som vederbörande försäkringstagare inte är nöjd med, självfallet meddelar denne på vilka uppgifter man har fattat beslutet och även att hjälp kan erhållas från försäkringskassan vid överklagande hos riksförsäkringsverket, försäkringsrådet och slutligen försäkringsdomstolen. Jag vill därför absolut påstå att det föreligger rättssäkerhet i dessa avseenden.

Fru talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om sjukvårdsoch körutbildningen för ambulanspersonal. Landstingskommunerna är enligt sjukvårdslagen skyldiga att svara för det vägbundna ambulansväsendet. För ambulanspersonalens sjukvårdsutbildning finns en av skolöverstyrelsen fastställd läroplan för grundkurs i sjukvård för ambulanspersonal för tillämpning vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor. Utbildningsmålet är enligt läroplanen att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i sjukvård för ambulanspersonal och därvid göra ambulanspersonalen så väl förtrogen med de första åtgärderna vid svårare olycksfall och sjukdomsfall, att adekvat vård av skadade och sjuka kan påbörjas redan på platsen för omhändertagandet. Stora krav ställs otvivelaktigt på ambulansverksamheten och på ambulanspersonalen som följd av den medicinska utvecklingen samt med hänsyn till de omstruktureringar, som sker inom sjukvårdsorganisationen med bl.a. en koncentration av akutsjukvården till större och mer specialiserade sjukhus och en upprustning av den öppna sjukvårdens resurser. Mot den bakgrunden tillsattes inom socialstyrelsen år 1970 en arbetsgrupp med uppdrag att se över utbildningen i sjukvård för ambulanspersonal. Denna arbetsgrupp lämnade i augusti 1971 en delrapport till socialstyrelsen angående utbildning av ambulanspersonal. I rapporten föreslås bl.a. — i avvaktan på en närmare utredning för en slutlig bedömning av utbildningsfrågan — att genomgång av kurs i sjukvård för ambulanspersonal enligt skolöverstyrelsens läroplan görs obligatorisk för den personal, som skall tjänstgöra i ambulanser. Vidare föreslås att läromedel utarbetas för undervisningen och att möjligheterna utvidgas för fortbildning i sjukvård för ambulanspersonal, som gått igenom grundkurs. Remissbehandlingen av rapporten har nyligen avslutats, och enligt vad jag inhämtat kommer socialstyrelsen att inom kort ta ställning till arbetsgruppens förslag. Vad gäller frågan om speciell körutbildning för ambulanspersonalen kan jag nämna att ett förslag härom nyligen har utarbetats inom trafiksäkerhetsverket på uppdrag av Kungl. Maj:t. Enligt förslaget skall alla som ägnar sig åt ambulanstjänst — oavsett om de är anställda hos sjukvårdshuvudmannen, vid brandförsvaret, taxi eller enskilda företag — ha genomgått en grundläggande körutbildning på ambulanseller läkarbil. Detta förslag har remissbehandlats och övervägs för närvarande av trafiksäkerhetsverket. Det är givetvis önskvärt att ambulanspersonalen har goda sjukvårdskunskaper och god körskicklighet. Som framgår av vad jag anfört är också frågorna om ambulanspersonalens sjukvårdsutbildning och körutbildning under behandling hos de berörda myndigheterna.

Fru talman! Anledningen till att jag i riksdagens början ställde mina frågor om obligatorisk sjukvårdsrespektive förarutbildning för ambulanspersonal var det förhållandet att föreskrifter med bestämda utbildningskrav i fråga om denna personals sjukvårdskunskap och körförmåga saknas, något som torde sammanhänga med att det vägbundna ambulansväsendet organisatoriskt företer en splittrad bild. I en del län har landstinget eget ambulansväsen, på andra håll har landstinget träffat avtal med brandförsvaret, taxi eller andra enskilda företag om ambulanstransporterna. Att det är angeläget med utbildning av all ambulanspersonal behöver inte närmare motiveras. Denna tjänst ställer på grund av själva sin natur stora krav på sina utövare. Direkta medicinska insatser från denna personals sida anses enligt en viss undersökning erfordras vid bortåt 20 procent av ambulanstransporterna och i omkring hälften av dessa fall betraktas sådana insatser vara av helt avgörande betydelse för den sjukes eller skadades tillstånd. Man har givetvis anledning anta att denna personal genom ofta mångårig och hängiven tjänst skaffar sig stora erfarenheter, som motsvarar högt ställda anspråk på tjänstduglighet. Inte desto mindre finns det exempel på brister härvidlag. Detta är också bakgrunden till att uppmärksamheten fästs på de båda nu föreliggande utbildningsförslagen, som avser utbildning i sjukvård respektive speciell körträning för ambulanspersonal. Det ligger väl i sakens natur att exempel på brister i första hand hänför sig till trafikolyckor med sjuktransportbilar, medan i varje fall rapporterade brister i fråga om personalens sjukvårdsinsatser tycks vara direkt sällsynta. Det förtjänar tilläggas, att kraven på kvalitet i sådana insatser torde tendera att öka särskilt för viss ambulanspersonal i samma mån som särskild sådan personal, såsom skett i Stockholm, avdelas för tjänst på ambulansvagnar speciellt avsedda för omhändertagande av olycksfall. Sådan specialisering har nog medverkat till att hålla i gång en viss diskussion om själva arten av ambulanspersonal, t.ex. tanken på visst inslag av läkare, kvinnliga befattningshavare såsom sjuksköterskor etc. bland denna personal. Resultat av sådana propåer har uteblivit, om man bortser från att sjuksköterskeelever på sina håll i viss omfattning praktiserar i ordinär ambulanstjänst. Det vore av intresse att höra socialministerns mening om det lämpliga i en brytning av den nuvarande manliga totaldominansen bland ambulanspersonalen, t.ex. genom anställning av redan sjukvårdsutbildade kvinnor för civil ambulanstjänst — ett inte dåligt bidrag till diskussionen i utbildningsfrågan. Kontinuerlig medverkan av läkare i ambulanstjänst kan av uppenbara praktiska skäl tydligen inte ordnas, i varje fall inte för närvarande. Om man håller sig till den sålunda såvitt känt enbart manliga ambulanspersonalen, saknade enligt en nyligen gjord enkät 19 procent helt sjukvårdsutbildning, medan 30 procent hade genomgått grundutbildning i sjukvård om sju veckor enligt den av skolöverstyrelsen 1965 fastställda läroplanen. Resten av personalen eller omkring hälften hade visserligen genomgått sjukvårdsutbildning men av mycket växlande beskaffenhet och längd. Utbildningsläget har inte nämnvärt förbättrats sedan 1966, då man gjorde en liknande genomgång, ett läge som föranlett även personalen att själv bejaka utbildningsbehovet. Det råder naturligtvis, fru talman, inga delade meningar om detta behov, något som också framgår av svaret på min interpellation. Jag ber att få tacka för detta svar. Jag måste dock samtidigt konstatera att frågorna i interpellationen lämnats i stort sett obesvarade. Den i svaret åberopade rapporten av arbetsgruppen för sjukvårdsutbildning och trafiksäkerhetsverkets förslag rörande körutbildning innehåller motiveringar för att obligatorium nu införes avseende båda dessa slag av utbildning, eftersom, som jag nyss sade, utbildningsläget inte förbättrats. Här liksom i interpellationen skall jag endast uppehålla mig vid sjukvårdsutbildningen.

Jag ställde därför i interpellationen denna fråga, som jag här nödgas upprepa: Kan förslag till provisoriska bestämmelser om obligatorisk sjukvårdsutbildning för ambulanspersonal förväntas inom en snar framtid? Jag tänkte då på förslag till riksdagen. Jag föreställer mig nämligen att införande av ett obligatorium förutsätter viss medverkan av riksdagen, även om det kan vara möjligt att så inte behöver ske speciellt avseende ambulanspersonalen, sedan arbetet med översyn av den s.k. medicinalpersonalförfattningen lett till slutligt resultat. Denna översyn, som i förbigående berörs i rapporten av arbetsgruppen för ambulanspersonalens sjukvårdsutbildning, skulle ju kunna föra fram till att sjukvårdsutbildad ambulanspersonal hänföres till medicinalpersonal — med därav följande konsekvens i form av krav på all ambulanspersonal om viss utbildning för tillhörighet till medicinalpersonalen. Jag skulle alltså, herr statsråd, önska veta herr statsrådets inställning till ett provisoriskt utbildningsobligatorium och behovet av föreskrifter därom, om ett sådant obligatorium såsom den särskilda arbetsgruppen föreslagit införes. Även fortbildningsfrågan har jag tagit upp i interpellationen såsom min fråga nr 3. Jag skulle givetvis uppskatta mycket, om socialministern ville något belysa även denna fråga.

Fru talman!

Jag vill nämna att utbildningen omfattar tre veckors teoretisk undervisning och fyra veckors yrkesarbete. Anslutningen till denna utbildning har emellertid inte varit så stor som önskvärt. Detta förhållande tillsammans med de ökade krav som onekligen ställs på denna personal var anledningen till att socialstyrelsen i början av 1970 tillsatte en särskild arbetsgrupp för att se över utbildningen i sjukvård för ambulanspersonal. Arbetsgruppen har, som jag redan har nämnt, nu till socialstyrelsen lagt fram förslag till riktlinjer för en total översyn av utbildningen och åtgärder som behövs för en slutlig bedömning av utbildningsbehovet. När herr Wiklund frågar mig om man inte kan räkna med att åstadkomma en mera provisorisk anordning, vill jag säga att vi har att avvakta socialstyrelsens ställningstagande till det förslag som föreligger. Jag kan alltså inte nu föregripa detta förslag som snart kommer att framläggas. Men vad jag gärna vill understryka är att vi kommer att ha ett underlag för att inom en snar framtid få till stånd en betydligt bättre situation när det gäller ambulanspersonalens utbildning i sjukvård. Det bör också vara möjligt att få fram enhetliga föreskrifter om körutbildningen och hur den skall vara upplagd för ambulanspersonalen. Enligt vad jag har inhämtat kommer trafiksäkerhetsverket att lägga fram förslag härom till Kungl. Maj:t under våren. Jag har med andra ord här velat understryka att denna fråga är i hög grad föremål för åtgärder, och vi har att ta ställning till ett förslag inom en relativt snar framtid.

Fru talman! Jag berörde frågan om kvinnlig personal. Det är en manlig dominans i denna personalgrupp, och jag undrar om det inte skulle vara nyttigt med ett visst kvinnligt inslag i denna grupp. Socialministern svarade dock inte på den frågan. Jag kan möjligen förstå att han inte är beredd att omedelbart säga någonting beträffande detta, men jag skulle gärna vilja höra hans uppfattning, och helst skulle jag naturligtvis se att han tycker likadant som jag, nämligen att vi skulle behöva ha en blandad personalgrupp i ambulanstjänsten. Vidare vore jag väldigt intresserad av att veta, huruvida de föreskrifter om ett obligatorium, som det kan bli fråga om, erfordrar riksdagens medverkan eller om man kan tänka sig att berörda ämbetsverk kan fatta beslut. Jag föreställer mig att det kan bli nödvändigt med en medverkan från riksdagen i en eller annan form.
Fru talman! Jag har självfallet ingen avvikande mening i själva principfrågan när det gäller önskvärdheten av ett ökat kvinnligt inslag i denna viktiga personalgrupp. Det vill jag gärna ha sagt. Sedan vill jag bara understryka, herr Wiklund, att jag i mitt svar så långt som möjligt försökt att vara konkret och peka på de åtgärder som nu är under förberedande. Herr Wiklund har, med andra ord, väckt en fråga i en angelägen sak och jag har i dag — tycker jag — kunnat svara konkret så långt som möjligt: här är man i full gång med att förbereda åtgärder. Jag vill inte på något sätt säga att herr Wiklund skall vara nöjd med svaret, men jag har i varje fall velat peka på att vi här förbereder insatser av sådan omfattning att jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att kunna möta de ökade kraven på ett bättre sätt.

Fru talman! Herr Sjönell har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra exploatering av områden, vilka i skissen till fysisk riksplan avsetts för andra ändamål, innan lagstiftning på området trätt i kraft. Jag delar interpellantens uppfattning om att en omfattande lagstiftning måste komma till stånd för att nå en önskvärd styrning av olika aktiviteter i enlighet med riksplanens intentioner. En etapp i arbetet på att utveckla en fortlöpande fysisk riksplanering har nyligen avslutats med presentationen av civildepartementets promemoria Hushållning med mark och vatten. I promemorian redovisas tillgångar och anspråk på sådana markoch vattenresurser som det från skilda intressekategoriers sida råder starkt konkurrerande efterfrågan på. Mot bakgrund av inventeringarna lämnas förslag till riktlinjer för hushållningen i stort med i första hand landets kustområden. Departementspromemorian behandlas för närvarande i en omfattande remiss. Avsikten är att anmäla frågan om huvudlinjerna i en fysisk riksplanering och dess fortsatta organisation för årets riksdag vid dess höstsession. Självfallet behövs det också vissa medel i lagstiftningen för att säkerställa att i den fysiska riksplaneringen fastlagda riktlinjer följs vid markanvändningen. Sådana medel saknas inte i dag men de behöver förbättras och förstärkas. För närvarande pågår en översyn av den lagstiftning som har betydelse i detta sammanhang. Också lagstiftningsarbetet måste bedrivas i etapper. Redan den 1 januari 1972, dvs. i direkt anslutning till att departementspromemorian om hushållning med mark och vatten publicerades, trädde vissa ändringar i byggnads-, naturvårdsoch expropriationslagarna i kraft. Dessa ändringar syftade bl.a. till att motverka vissa typer av spekulativa markdispositioner som kunde föranledas av publicerandet av promemorian. Också en ändring i vattenlagen, som jag strax skall beröra ytterligare, trädde i kraft vid nämnda tidpunkt. Detta kan betraktas som den första etappen i arbetet på en anpassning av lagstiftningen till den fysiska riksplaneringens behov. En andra etapp i lagstiftningsarbetet pågår för närvarande. Redan i promemorian om hushållning med mark och vatten skisserades förslag till vissa lagändringar. I en departementspromemoria som i dag sänds ut för remissbehandling gemensamt med den förstnämnda promemorian presenteras i detalj utformade förslag. Arbetet är inriktat på att riksdagen, efter remissbehandlingen av promemoriorna, till hösten skall kunna föreläggas förslag till lagstiftning om generalplanering i delvis nya former och om lokaliseringsprövning av viss industri samt förslag till ändring i den markpolitiska lagstiftningen i fråga om ersättning till markägare och inlösen av mark. Jag vill med hänsyn till vad herr Sjönell har anfört i sin interpellation med några ord närmare beröra frågan om lokaliseringsprövningen av industriell eller liknande verksamhet som är av intresse för den fysiska riksplaneringen. När det gäller sådan verksamhet kommer, efter nyligen beslutad lagändring, praktiskt taget alltid till stånd en prövning i regeringen av frågan om lämplig lokalisering för verksamheten. Vid regeringens prövning görs en sammanvägning av alla de synpunkter som samhället bör beakta, t.ex. miljömässiga, regionalpolitiska och allmänt planpolitiska synpunkter. Den fysiska riksplaneringen syftar bl.a. till att skapa ett säkrare underlag för detta slag av bedömningar. Som exempel på vad jag nu har anfört kan jag nämna att, om en anläggning — t.ex. en hamn — för vilken krävs tillstånd enligt vattenlagen, är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet, regeringen kan föreskriva att tillståndsfrågan skall prövas av regeringen. Vid sin prövning skall regeringen göra en allsidig bedömning och beakta alla de aspekter som tillmäts betydelse i planeringssammanhang. Vattendomstolen är sedan bunden av regeringens beslut i lokaliseringsfrågan, när domstolen gör den ytterligare prövning som skall ske enligt vattenlagen beträffande villkor o. d. Den nu angivna handläggningsordningen tillämpas, efter lagändring, fr.o.m. den 1 januari 1972. En brist i nuvarande ordning för handläggningen av vissa lokaliseringsfrågor av betydelse för den fysiska riksplaneringen är att den allsidiga prövning som ankommer på regeringen inte alltid kan ske på ett tillräckligt tidigt stadium. Detta gäller framför allt lokaliseringsfrågor som skall prövas enligt både byggnadslagen och miljöskyddslagen. Ändringar i lagstiftningen, som skall möjliggöra att lokaliseringsfrågan prövas i regeringen på ett tidigare stadium, övervägs för närvarande inom ramen för det lagstiftningsarbete som jag har berört i det föregående. Det är naturligt att denna lagstiftningsfråga behandlas i direkt anslutning till frågorna om riktlinjer och organisation för den fysiska riksplaneringen.

Möjligheterna att styra bebyggelseutvecklingen för att bevara områden för naturvårdens och det rörliga friluftslivets intresse har väsentligt förbättrats genom ändringar i byggnadsoch naturvårdslagstiftningen, som trädde i kraft vid årsskiftet. Samhällets befogenheter i detta avseende behöver emellertid förstärkas ytterligare. Också förslag till lagstiftning i sådant syfte kommer att föreläggas riksdagen i höst.

Fru talman! Jag tackar civilministern för svaret på min interpellation. Svaret är vänligt i tonen, och det stämmer väl med Svante Lundkvists sympatiska personliga framtoning. Det är också intressant ur sakliga synpunkter, ur olika aspekter, kanske inte minst genom hans avisering av en departementspromemoria som i dag skickats ut för remissbehandling. Eftersom detta sker i dag, finns det ingen möjlighet att gå in på denna promemorias säkerligen ytterst intressanta innehåll, utan granskningen får anstå tills innehållet blir känt och studerat av dem som har intresse för saken. Jag har frågat, fru talman, vilka åtgärder som civilministern ämnade vidta för att förhindra exploatering av områden vilka i skissen till fysisk riksplan hade avsatts för andra ändamål innan lagstiftning på området trätt i kraft.

Det området är, skulle jag vilja påstå, ett av vårt lands allra känsligaste naturområden, ett av de områden som är allra ömtåligast för störande ingrepp från industrier. Där finns landets största befolkningskoncentration, Storstockholmsregionens miljonbefolkning, som på grund av gångna tiders alltför hejdlösa exploatering av naturen numera har mycket begränsade möjligheter till ett verkligt meningsfyllt friluftsliv, därför att de områden som finns kvar är så små. Därför är detta ett av de allra dyrbaraste områdena, som vi måste slå vakt om.

Ändå hade det i regionplaneskissen fastställts att detta skulle vara ett fredat område. Det var, fru talman, bakgrunden till att jag ställde den här frågan. Den var så mycket mer motiverad som regionplaneskissens intentioner måste stått fullt klara även för dem som planerat denna exploatering. Det fanns alltså anledning att fråga om civilministern hade möjlighet att stoppa sådana exploateringsförsök, som kanske i febril takt skulle sättas igång innan lämplig lagstiftning hunnit fastställas av riksdagen.

Det är då att märka att handlingsmöjligheterna inskränkts just till industrianläggningar. När det gäller bebyggelseutvecklingen i stort — det är också ett sätt att exploatera sådana här områden — finns uppenbarligen enligt svaret inte samma starka skydd som i fråga om industrianläggningar, men civilministern förutsätter att dessa svagheter i möjligheten att ingripa skall kunna bli avlägsnade inom kort. Detta låter mycket bra, och man får hoppas att det är betryggande. Man blir emellertid orolig när man konstaterar att trots civilministerns försäkringar, trots den lagstiftning som vi alla vet finns och som nyligen har beslutats görs ändå sådana här försök. Jag vill därför fråga civilministern: Innebär den försäkran som civilministern givit i svaret om tillgång till nödvändig lagstiftning också att regeringen har möjlighet att stoppa försök till exploatering? Det är en fråga som berör inte bara psykologi och förhandlingstaktik utan också kalla realiteter.

Vi fortsätter med litet försöksoch provinvesteringar av olika slag.

Den möjligheten innebär ju inte att man i varje läge också ingriper. Om man ställs inför ett fait accompli kanske man underlåter att ingripa. Det här är en mycket intressant frågeställning, och jag vill be civilministern att komplettera sitt svar med att tala om, vilka möjligheter han har att ingripa just mot sådana försök. Det förefaller som om de omnämnda eloch värmekraftverksintressenterna har agerat efter den försöksmodell som jag här har skisserat. För de kan väl inte vara så ovetande om den lagstiftning som gäller — och som har varit så aktuell därför att den nyligen har antagits och diskuterats här i riksdagen — att de på grund av rena okunnigheten har satt i gång de här projekten? Skulle de vara helt och hållet okunniga om detta, så förefaller det som om de ansvariga vore helt inkompetenta och borde ersättas med andra befattningshavare. Det skulle vara intressant att höra vad civilministern säger även på den här punkten. Tror han att de som har agerat i det här sammanhanget har varit okunniga, eller — vilket kanske är det väsentliga — har lagstiftningen, som delvis är av färskt datum, ännu inte trängt igenom på alla nivåer? Det är också en tänkbar förklaring till det här agerandet. Så till den konkreta bakgrunden, den planerade oljehamnen med så småningom åtföljande värmekraftverk vid Himmerfjärden.

Fru talman! Efter de här mera konkreta och jordnära frågeställningarna skall jag till slut tillåta mig att göra några reflexioner med anledning av en sådan här debatt. Det kan synas som om de problem som vi arbetar med i dag i det här sammanhanget är lokalt förankrade i den lilla ankdamm som Sverige kan kallas i det stora sammanhanget, men i själva verket är de ju — det är vi alla överens om — i högsta grad globala. Jag har ingen anledning att frammana — och jag har inte heller den naturen att jag vill göra det — någon skräckvision av apokalypsens sju ryttare som nu börjar rida över jorden och sprida skräck och förintelse i sina spår. Men perspektiven, sådana som de nu framtonar emot det slutande 1900-talets horisont, är faktiskt sådana att de på något sätt får en apokalyptisk accent. I varje generation har det funnits folk som från olika utgångspunkter — från teologiska, från tekniska och från ekonomiska synpunkter — har sagt, att nu är jordens sista timme kommen, nu får vi alla förbereda oss på vår hädanfärd. Jag tänker inte sälla mig till sådana domedagsprofeter, men jag vill ändå säga att vi får väl vara överens om att läget är på något sätt i grunden förändrat; våra perspektiv är förändrade och våra värderingar håller på att förändras. Vi har till slut kommit fram till att vi måste hushålla med våra resurser, i första hand våra mest vitala råvaror — våra metaller, vår olja, allt som har med energiproduktion att göra. Vi måste försöka få in det mänskliga utnyttjandet av de ändliga råvaruresurserna i ett cykliskt förlopp, och vi måste slutligen börja sätta kvalitet framför kvantitet. Kvaliteten är nog så viktig och kommer att bli adelsmärket i vårt agerande framöver. Kvantiteten, vilken som bakgrund har en hämningslös stegringstakt av människornas prestationer, och som leder till stress och allt vad som därav följer måste vara en avslutad epok, och vi måste börja sätta kvaliteten främst. Det finns många gamla ordspråk, och de är för det mesta mycket träffande. Ett ordspråk säger att stillastående är detsamma som tillbakagående. Det är naturligtvis på det hela taget riktigt, men ändå inte hundraprocentigt riktigt. Liksom när det gäller alla generella påståenden måste det finnas undantag. Ett balanserat tillstånd med naturens kretslopp iakttaget och utnyttjat och med ansträngningarna inriktade på att ständigt höja kvaliteten på alla yttringar av mänsklig verksamhet — det måste väl ändå inte vara detsamma som ett tillbakagående. Jag skulle vilja säga att det i stället är ett dynamiskt tillstånd. För den här stora målsättningen, som jag har försökt skissera och som jag tror att vi alla är överens om, kan ändå i vårt lilla sammanhang en genomtänkt riksplan med en främjande lagstiftning, godkänd och uppstöttad av alla intressegrupper i samhället, bli av största betydelse även internationellt. Fru talman! Jag ber att en än gång få tacka civilministern för svaret.